Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare, wherever you are! Gunilla Carlsson i Hisings Backa har frågat mig om ett godkännande av Försvarsmaktens ansökan är förenligt med de svenska miljömålen och EU-fördrag. Bakgrunden till Gunilla Carlssons fråga är att miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 21 december 2010 lämnat Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet vid Göteborgs skärgårdsskjutfält. Detta beslut överklagades till mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt som med ett eget yttrande överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet, i Miljödepartementet. Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska inriktningen. Försvarsmakten ska bidra till målen för vår säkerhet och till målet för det militära försvaret genom att enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer lösa sina uppgifter. Försvarsmakten ska kunna försvara hela Sverige. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sin personal är det nödvändigt att myndigheten har tillgång till ändamålsenliga områden för övningar. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De kan därmed ge vägledning vid tillämpningen av miljöbalken avseende bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär, men de är i sig inte juridiskt bindande. Skjutfält är sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken. Balkens krav innebär att en samlad prövning görs av de olika miljöeffekter som en verksamhet riskerar att medföra. En sådan prövning är viktig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. Vid handläggningen av förvaltningsärenden eftersträvas alltid att den ska ske snabbt och effektivt utan att rättssäkerheten eftersätts. Jag kan inte föregripa regeringens beslut i ärendet, så frågor om eventuella brister och ett eventuellt inhämtande av ytterligare kompletteringar i ärendet kan jag därför inte uttala mig om, annat än rent generellt, men jag kan försäkra Gunilla Carlsson om att regeringens beslut kommer att vara förenligt både med vår lagstiftning och med våra internationella åtaganden på miljöområdet.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret, även om jag inte tycker att jag fick något klargörande svar på min fråga. Min fråga till miljöminister Lena Ek var om hon tycker att ett godkännande av Försvarsmaktens ansökan om utökad skjutverksamhet i Göteborgs skärgård är förenligt med de svenska miljömålen och EU-fördrag. I dag ligger denna fråga på regeringens bord, efter att beslutet i miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har överklagats till mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. De har med ett eget yttrande överlämnat ärendet till regeringen. Alltså ligger det nu på Lena Eks bord. I Göteborgs södra skärgård finns det ett trettiotal öar med ett unikt djurliv med naturreservat på både Vrångö och Vargö. Öarnas befolkning ökar, och här bor ungefär 5 000 människor året runt. Under sommartid ökar befolkningen till 10 000-12 000 personer som bor i området och som också skulle beröras av detta beslut. Göteborgs södra skärgård är den mest tätbebyggda skärgården i hela Sverige. Det är ett levande samhälle med mängder av verksamhet, till exempel rederier, småbåtsvarv och restauranger. Men här finns också förskolor, skolor och äldreboenden. För göteborgarna är skärgården en helt unik tillgång, där man kan ta del av ett rikt djur och naturliv och på ett enkelt sätt ta sig ut till skärgården för sol och bad under sommartid. Skärgården är också viktig för turistnäringen. När man marknadsför Göteborg marknadsför man den unika skärgården, som är bra för Göteborg men också för hela Sverige och lockar dit mängder av turister. Men försvarets ökade skjutverksamhet är en allvarlig nackdel för att utveckla Göteborg som turistmål. Göteborgs stad har också påvisat en önskan om att kunna uppföra ytterligare bostäder i skärgården - det är en attraktiv miljö, och det ligger redan i dag detaljerade översiktsplaner för nya bostäder. Om försvarets begäran går igenom är det stor risk att länsstyrelsen inte kommer att bevilja de detaljplaner som ligger för nya bostäder på bland annat Styrsö och Brännö. Då hindrar man utvecklingen för södra skärgården i Göteborg. Det nya tillståndet tillåter försvaret att skjuta 115 dagar per år och avlossa 1,3 miljoner skott. Det motsvarar ett skott var femte sekund. Dessutom har de fått tillstånd till stora nationella och internationella övningar när som helst på året. Den utökade skjutverksamheten strider mot miljöbalken 2 kap. 9 §. Bullerutbredningen har påvisats gå långt in över där människor nu bor och där de utövar friluftsverksamhet. Man söker också tillstånd för att få skjuta under 70 nätter. En sådan omfattning kommer rimligen att påverka det allmänna hälsotillståndet genom störd nattsömn. I den miljökonsekvensbeskrivning som är gjord har bullerutredningar för respektive vapenslag presenterats. Den visar den utbredning som ett skott eller en sprängning ger, men inte vad den sammanlagda effekten blir då flera vapen används samtidigt men också stridsbåtar och helikoptrar. Jag ställer frågan igen: Anser miljöministern, med det bristfälliga underlag som regeringen nu har för att fatta beslut i en så viktig fråga, att det är möjligt att godkänna Försvarsmaktens ansökan om utökad skjutverksamhet i Göteborgs skärgård?

Fru talman! Det är väldigt svårt att mitt under prövningen av ett ärende hos regeringen ta en interpellationsdebatt, eftersom man konstitutionellt inte får föregripa prövningen. Jag tycker ändå att det är värdefullt att vi har den här diskussionen i dag, eftersom den ger Gunilla Carlsson möjlighet att framföra ett antal åsikter och fakta och saker som diskuteras hemma i området. Försvarsmakten är en självständig myndighet. Riksdagen beslutar utifrån en proposition om försvarets inriktning. För att Försvarsmakten ska kunna leva upp till de krav som vi i regeringen och riksdagen ställer på den, bland annat att den ska kunna försvara hela vårt land med dess olika klimat och naturtyper, krävs tillgång till olika områden att öva på. Försvarsmakten har sedan i nästa steg att avgöra vilka behov man har i olika delar av landet. Därefter ska i ett tredje steg Försvarsmaktens önskemål vägas in i en miljöprövning. Miljöprövningsdelegationen har beslutat att lämna Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken, men det har förenats med ett antal tydliga villkor. Beslutet från Miljöprövningsdelegationen har sedan överklagats till mark och miljödomstolen, som i ett sjätte led har överlämnat ärendet till regeringen med ett eget yttrande som man har skickat med. Där står vi nu, mitt i en prövning av ett anhängiggjort ärende hos regeringen. Det innebär att jag inte kan uttala mig i det enskilda fallet. Jag är till och med förhindrad att göra det. Men jag lyssnar gärna på de argument som framförs och som jag förstår diskuteras mycket. I beredningen deltar flera departement. Generellt har regeringen naturligtvis alltid möjlighet att begära in kompletteringar i ett ärende eller remittera ärendet till den eller de myndigheter som behövs för yttrande över speciella frågor som behöver belysas i ärendet.
Fru talman! Tack för svaret! Den här frågan är aktuell inte bara i Göteborg, utan det handlar om flera andra ställen i landet, där det hörs starka protester mot att Försvarsmakten vill genomföra ytterligare utökade skjutövningar. I veckan meddelade Försvarsmakten att man ska minska antalet dagar med provskjutningar i sjön Vättern jämfört med det förslag som man hade från början, detta efter omfattande protester från de boende runt Vättern. I ärendet om Göteborgs skärgård verkar ingen ha lyssnat, även om Lena Ek säger att hon är intresserad av vad jag säger i debatten i dag. De här frågorna har faktiskt diskuterats under ganska lång tid. Det har tidigare varit interpellationsdebatter här, men då med försvarsminister Tolgfors, som hänvisade till att han inte kunde uttala sig eftersom frågan inte låg på regeringens bord. När man bereder frågan har jag full förståelse för att man kanske inte kan uttala sig från regeringens sida. Men då hänvisade försvarsministern till att frågan inte låg på regeringens bord, och nu ligger den där. Det är intressant att veta hur mycket man kommer att lyssna och ta till sig av alla de synpunkter som finns. I Göteborgs stad är man överens mellan de olika partierna om att man inte vill ha den utökade verksamheten. Man godkänner verksamheten på den nivå som den ligger i dag. Men det handlar om en enorm utökning av tillståndet, och dessutom ska de nationella och internationella övningarna ligga utöver det. Det hade varit intressant att veta: Hur lång tid kommer processen att ta? Ministern sade att hon generellt kunde säga att man lyssnar av och ger möjlighet för människor att komma in med synpunkter och att man också eventuellt kan skicka ut frågan på remiss. Hur har miljöministern tänkt här? Har man tänkt att lyssna av både Göteborgs kommun och de boende i skärgården? Det har man ju inte brytt sig om tidigare i processen. Det handlar också om att skicka ut frågan på remiss, så att många får möjlighet att föra fram hur man ser på frågan. Hur lång tid kommer beredningen att ta? När kommer man att kunna ge ett besked till alla de oroliga människor som jag vet nu sitter och följer debatten? Det är de som bor ute i skärgården och som faktiskt funderar över om det går att bo kvar, när de ska skjuta så mycket i det område där det finns barn och gamla, där man går i skola och förskola och har hela det naturområde som finns i skärgården. Jag skulle vilja ge miljöministern chansen här i dag att tala om hur processen kommer att gå vidare från Miljödepartementets sida.
Fru talman! Tidsmässigt kan jag säga att motsvarande ansökan när det gäller Stockholms skärgård kom in för ett år sedan och att det fortfarande finns en del utestående frågor där. Ärendet gällande Göteborgs skärgård kom in i januari. Vi kan räkna med att det tar minst ett år att hantera ärendet. Det beror på att det ska ske samråd med andra myndigheter och verksamheter. Generellt kan jag säga att samråden är en viktig del i prövningsförfarandet. De som är berörda av ett ärende som bereds i Regeringskansliet kan mycket väl uppvakta regeringen. Jag kan här och nu lova att om intressenterna i Göteborgsområdet vill göra en sådan uppvaktning för att diskutera sina argument med Miljödepartementet ska jag väldigt gärna ta emot och lyssna för att också föra in de åsikterna i beredningen under ärendets gång - alldeles självklart. Det kan vi ta som ett resultat av den här interpellationsdebatten. Det finns ett Natura 2000-område, Vrångöskärgården, och också ett naturreservat, Vrångö, som ligger utanför skjutfältet men i dess omedelbara närhet. Det finns en särskild ordning i miljöbalken för hur verksamheter i närhet av Natura 2000-områden prövas, innebärande att verksamhetsutövaren måste söka tillstånd för att bedriva verksamhet som på ett negativt sätt kan påverka just Natura 2000-områden. De är ju utpekade av en särskild anledning. Det kan jag säga här, återigen rent generellt.
Fru talman! Tack, miljöministern, för svaret! Jag skickar det vidare - jag tror att många sitter och lyssnar i dag.

Vi ser att utvecklingen för fåglar inom vissa områden är sämre därför att de inte trivs när det skjuts. Redan nu har försvaret lämnat efter sig en hel del material ute på öarna men också i vattnet. Hur påverkar det vattenkvaliteten i skärgården? Jag hoppas verkligen att miljöministern tar med sig all den oro som finns. Jag vet att några av de skärgårdsbor som har startat ett nätverk har träffat miljöministerns politiska tjänsteman, som hade blivit förvånad över att det bodde så många människor i området. Bara det gör att man blir förtvivlad, om man lägger fram ett sådant förslag utan att tänka på att det bor 5 000 människor året runt där det ska hagla skott runt öronen - det är inte speciellt trevligt. Tack så jättemycket för svaret! Du kommer nog att få ett och annat besök under året.
Fru talman! Jag är generellt av den åsikten att departementen ska vara öppna och lyssna på människor, så jag ser fram emot en sådan dialog. Jag kanske ska börja med att besvara den del som handlar om nedskräpning. Generellt regleras det i försvarets miljötillstånd. Några av villkoren anges där. Generellt har försvaret ansvar för miljöskador som man orsakar. På vissa ställen finns det också särskild plikt att städa bort ammunitionsrester. Försvaret ska verka för att användningen av bly minskar och att man i stället använder ersättningsprodukter. Samma villkor gäller för kemikalier och avfall. Tillsynsmyndigheten får föreskriva om undersökning, riskbedömning och sanering av förorenade områden. Miljökonsekvensbeskrivningar krävs vid prövningar av vissa typer av tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Där är reglerat att den miljöpåverkan som verksamheten innebär ska redovisas. Syftet är att få en samlad bedömning av verksamhetens effekter och av konsekvenserna på människors hälsa och på miljön. Det är det denna prövning innebär. Slutligen vill jag tacka för en viktig interpellationsdebatt. När vi väger samman olika samhällsintressen - vi behöver ett försvar som behöver öva, och vi behöver också skärgården och dess värden - måste vi hitta en balanspunkt. Bästa sättet att göra det är att mötas och diskutera, så därför vill jag tacka för denna diskussion.